Herr talman! Vi ska i dag behandla utgiftsområde 3, vilket är myndigheterna som ligger under skatteutskottet, nämligen Skatteverket, Kronofogden och Tullverket.Betänkandet utgår när det gäller anslagens nivå från den lägre ram som kammaren beslutade om när Sverigedemokraterna aktivt gav den borgerliga budgetmotionen sitt stöd.

Samtidigt är det viktigt att den kontrollverksamhet och den närvaro runt om i landet som tullen har fortsätter. Det var därför regeringen redan i höständringsbudgeten föreslog 75 miljoner extra till tullen, och det hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse.Herr talman! Nu tänkte jag prata några ord om det svenskaste som finns, det som har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle som vi är så stolta över.Ska man peka ut något som särskilt svenskt är det väl allas ansvarstagande och kulturen att hålla sig till regler. Det finns nog inget som så aktivt bidrar till utländska investeringar i vårt land som att det finns ansvarskännande politiker och parter på arbetsmarknaden som söker lösningar och har hittat ett regelverk som undviker onödiga strejker och lockouter.På samma sätt vet man att man kan göra affärer tryggt i vårt land. Lagstiftning men också affärskulturen som handlar om att hålla sig till regler och koder skapar stabilitet. Också i privatlivet är denna svenska hållning att ta ansvar och hålla sig till sociala regler en garant för att väldigt mycket osämja undviks i det vardagliga livet.Herr talman! Jag tar naturligtvis upp detta med anledning av det särskilda yttrande som Sverigedemokraterna har lämnat i skatteutskottet.Det är en helt fascinerande läsning. När det gäller skatteutskottets utgiftsområde fanns tre budgetnivåer för kammaren att ta ställning till: regeringens, Alliansens lägre alternativ och Sverigedemokraternas alternativ som var betydligt högre.I omröstningen här förra onsdagen röstade Sverigedemokraterna för Alliansens alternativ som innebär lägre anslag till myndigheterna. När vi kommer till utskottsbehandlingen efter det nya rambeslutet har Sverigedemokraterna plötsligt inget ansvar för den ram de röstat fram - som om inget hade hänt.Jag har nog inte skådat en mer flagrant ansvarslöshet i riksdagen under alla de år jag varit här. Ska landet kunna styras måste politiker ta ansvar för sina handlingar, agera konsekvent och se till att de beslut man medverkar till kan fullföljas. Det är det som är grunden för den politiska stabiliteten som tjänat Sverige så bra i decennier men som nu Sverigedemokraterna vänder ryggen i sin iver att skapa kaos. Och så ovanpå det kan man höra företrädare för Sverigedemokraterna beklaga sig över att ingen vill samarbeta med dem.Rent konkret innebär det på detta område att Sverigedemokraterna har röstat för lägre anslag till tullen, men i utskottet påstår de att de vill öka anslagen med 200 miljoner. På andra utgiftsområden finns motsvarande när det gäller pensionärsskatt, a-kassan och väldigt många fler reformer och satsningar som Sverigedemokraterna aktivt har fällt här i kammaren. Sedan påstår de sig ha en annan politik. Ordet för det är hyckleri och inget annat.Så, herr talman, när jag hör Sverigedemokraterna prata om svenskhet går mina tankar till att Sverigedemokraterna är det parti som uppträder synnerligen osvenskt i vår riksdag när de inte tar ansvar utan hycklar och åsidosätter regler. För det ska ni stå till svars.
Herr talman! Föregående talare kom in på en hel rad olika politiska områden. Jag hade tänkt avgränsa mig till debattärendet för dagen, det vill säga utgiftsområde 3. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 1.I detta utgiftsområde ingår som bekant Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Deras huvuduppgifter är väl kända. Det handlar om uppbörd av skatt, tull och avgifter och att verkställa och indriva desamma.Sverigedemokraterna har i år precis som tidigare år prioriterat ökade skattekontroller inom Skatteverket i syfte att komma till rätta med det så kallade skattebortfallet.

Det finns exempel på gränsöverskridande organiserad brottslighet som är mycket allvarlig. Det kan handla om insmuggling av dopningpreparat och narkotikaklassade läkemedel med mera som innebär risker för dem som använder preparaten. Tullverket har också larmat om att det ständigt utarbetas nya smugglingsmetoder. Till exempel förpackar man preparaten så att det ser ut att komma från ett annat EU-land, vilket de ofta inte gör. Med anledning av det har Tullverket inte samma möjligheter och rättigheter att göra de kontroller som skulle behövas. Där behöver Tullverket tilldelas nya befogenheter för att komma till rätta med problemen.Sverigedemokraterna har också föreslagit utökade möjligheter för Tullverket att kontrollera införsel av vapen. Även om det är en fråga som har prioriterats upp av regeringen har man ändå inte hörsammat Tullverkets förslag om att man ska uppvisa tillståndsbevis för införsel av vapen, vilket vi föreslår.Det ingår som sagt i Tullverkets verksamhet att bekämpa grov organiserad brottslighet och att leta efter bland annat smuggelvapen och narkotika. Det är något som en del av Tullverkets personal ibland drar sig för med anledning av att de själva inte alltid kan bära vapen, vilket smugglare också är mycket väl medvetna om.Det har gjorts en medlemsenkät bland Tullverkets personal på Stockholm Arlanda och Skavsta där en överväldigande majoritet av de tillfrågade ansåg att det var lämpligt för personalen att få bära vapen. I Sverigedemokraternas förslag ingår därför att så ska bli möjligt i större utsträckning än i dag.Sverigedemokraternas förslag om höjda ambitioner för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ställer också krav på ökade resurser. Sverigedemokraterna har anslagit närmare 200 miljoner kronor för nästa år i vårt budgetförslag. Men eftersom våra utgiftsramar och beräkningar av inkomster har avslagits av riksdagen har vi valt att inte delta i beslutet om anslag i utgiftsområde 3. Vårt ställningstagande finns att ta del av i vårt särskilda yttrande.Låt mig avsluta med att bemöta vad Leif Jakobsson sa om vårt ställningstagande till detta betänkande. Vid voteringen i kammaren gav vi i första hand stöd till vårt eget budgetförslag. Det skulle ha inneburit betydande förbättringar för välfärd, ökad trygghet och stärkt ekonomi för bland andra sjuka och personer med funktionsnedsättning, pensionärer, förvärvsarbetare och barnfamiljer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekutionLåt mig ta det ur en annan, mer personlig, aspekt. David Lång har ett stort antal väljare bakom sig. Annars skulle han inte stå här. Vad jag tycker om det är en annan sak. Ett stort antal människor har dock röstat på ditt parti, David Lång, vilket gör att du kan stå här. Hur respekterar du dessa väljare, David Lång? Du använder din röst och röstar ja till något. Det handlar inte om att lägga ned, tricksa eller något annat. Det är en klar omröstning. Du trycker på ja-knappen för en budget som innebär sänkta anslag till tullen. Aktivt trycker du på ja-knappen, och sedan står du här och talar om att tullen behöver mer pengar. Det går inte ihop på något enda sätt i världen.Det här är inte på lek. Det är på riktigt. Vi styr Sveriges alla myndigheter och Sverige från denna kammare. Då måste även en sverigedemokrat förstå att man måste ta ansvar för de handlingar man gör, om inte annat så gentemot sina väljare. Det finns ingen viktigare handling i denna kammare än att välja vilken knapp man ska trycka på. David Lång tryckte på knappen som betydde lägre anslag till Tullverket och börjar sedan tala om att vilja ge mer resurser. Hur förklarar du det för dina väljare?
Herr talman! De budgetförslag som kom från regeringen och Alliansen var likvärdiga. När det gäller anslagen på just detta utgiftsområde var skillnaderna tämligen marginella.Jag vet att Leif Jakobsson har läst vårt särskilda yttrande. Där har vi bland annat citerat John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, som har slagit fast att det inte finns några fundamentala skillnader mellan de båda budgetförslagen.Sverigedemokraterna har också tydligt förklarat att vi har tagit ställning till hela regeringen. Sverigedemokraterna var ju det enda parti som röstade emot att Stefan Löfven skulle bilda regering. Borgarna släppte däremot fram Löfven, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Att borgarna sedan gjorde allt de kunde för att fälla budgeten verkar Leif Jakobsson inte ha lika stora problem med.
Herr talman! David Lång påstår alltså att han inte röstade om budgeten utan om en misstroendeförklaring. Var det något som den sverigedemokratiska riksdagsgruppen hade fått för sig? Resten av kammaren trodde att vi avgjorde vilka ramar som skulle gälla för statsbudgeten 2015. Det var det vi tog ställning till.Gör ni så i andra frågor också när ni trycker på knapparna att ni omformulerar frågorna? Själv lyssnar jag på herr talmannens beskrivning av vad vi ska rösta om, och sedan fattar jag beslut utifrån det.Låt mig citera ur det särskilda yttrande som ni har lämnat in. Det är naturligtvis allvarligt på många vis. I er röstförklaring, eller försök till röstförklaring, står det: "Detta" - och då syftar ni på hur ni röstade - "innebär inte att Sverigedemokraterna ställer sig bakom Alliansens budgetförslag i sak".Då måste jag fråga: Vad betyder en ja-röst i kammaren? På vilket sätt respekterar David Lång sina väljare när han behandlar kammarens möjlighet att ta ställning för och emot olika förslag på detta sätt? Jag blir riktigt skakig av detta beteende.
Herr talman! Det framgår av samma särskilda yttrande att vi har för avsikt att rösta emot varje budget med fortsatt massinvandringspolitik och där Miljöpartiet har ett avgörande inflytande över densamma.

Herr talman! I dag diskuterar vi utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. Det är ett viktigt område för att samhället ska fungera på ett bra sätt. Staten måste ta ut skatt på ett rättssäkert och effektivt sätt som medborgare och företag känner förtroende för. Att Tullverket fungerar för att bland annat förhindra införsel av illegala vapen, narkotika, svart alkohol och svarta cigaretter är viktigt för att förhindra grov organiserad brottslighet. Kronofogdens uppdrag är både att verkställa betalningar som inte har gjorts och att arbeta förebyggande för att förhindra skuldsättningar.Här i kammaren sattes för snart två veckor sedan ramarna för alla utgiftsområden. Som väl känt är föll regeringens budgetproposition då Sverigedemokraterna frångick den praxis som länge har funnits och i stället röstade för Alliansens budget, trots att de inte haft något samarbete med de borgerliga partierna.

Men man är så mån om att ställa till så mycket oreda det går att man i stället röstar för en linje stick i stäv med sin egen politik. Det är högst anmärkningsvärt.Ännu mer anmärkningsvärt är att när ett nytt betänkande ska komma från utskottet efter de nya ramarna ställer man sig inte bakom de ramar som Sverigedemokraterna precis har röstat för i kammaren. Plötsligt vill man inte längre ta något ansvar för de fattade besluten kort inpå. Det är både anmärkningsvärt och otroligt ansvarslöst.Under hösten efter valet har alla generaldirektörerna för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten kommit till skatteutskottet och berättat om de förutsättningar som myndigheterna har. Alla har talat om pressade förutsättningar på olika sätt.Vi har sett att Kronofogdemyndigheten skulle behöva mer medel för sitt förebyggande arbete, till exempel mot överskuldsättning och för att förhindra att människor hamnar i skuldfällor av olika slag. Vi har sett hur Tullverkets begränsade resurser gör att vi inte kan jaga införsel av illegala varor på ett sätt som hade varit bra. Vi ser att vi fortfarande har ett stort skattefel som drabbar samhället på ett negativt sätt.Herr talman! Jag har träffat representanter för organisationer som har många överskuldsatta. Insolvens är ett exempel, som har sitt säte i Karlstad, en medlemsorganisation för just överskuldsatta, men det finns också andra. Då har jag fått höra om vilka brister som finns kring detta.Kronofogden har inte tillräckliga resurser för förebyggande arbete. Konsumentverket säger att kommunernas budget och skuldsaneringsverksamheter ser oerhört olika ut i olika kommuner. Sverige är ett av relativt få länder där betalningsanmärkningar ligger kvar i flera år.Förra hösten kom det två utredningar gällande att komma till rätta med överskuldsättning på olika sätt. Den förra regeringen gick inte vidare med de förslag som lades fram. Jag hoppas att detta är någonting som kan samla en riksdagsmajoritet längre fram.Skillnaderna på just detta utgiftsområde mellan det som allianspartierna lade fram och det regeringen lade fram är mindre än vad de är på många andra utgiftsområden. Man ska inte överdriva de skillnader som finns. Konsekvenserna blir större på en del andra verksamheter. Men faktum kvarstår att redan ekonomiskt pressade verksamheter får ännu svårare förutsättningar för nästa år efter det beslut som fattades. Det är någonting som jag beklagar.

Herr talman! Några av de viktigaste fundamenten för en hållbar tillväxt i ett land är effektiva institutioner, fungerande marknader och ett skattesystem som främjar jobbskapande. När vi i dag diskuterar utgiftsområde 3, Skatt, tull och exekution, är det detta som är mina utgångspunkter. Skattepolitiken är central i den budget som klubbas av kammaren här före jul. Skatterna finansierar de utställda löftena och tydliggör och konkretiserar alternativen.I Sverige har vi i en internationell jämförelse haft en väldigt god ekonomisk tillväxt sedan krisen 2008. Det har inneburit att vi kunnat fortsätta satsa på jobben och därmed öka skatteintäkterna. Rensat för inflation väntas skatteintäkterna öka med drygt 90 miljarder 2006-2014. Ökade skatteintäkter är ingenting som kommer av sig själv. Det är ett resultat av att företag kan och vill anställa och att fler arbetar.Herr talman! Vi har under de senaste tio åren sett stora förändringar inom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket. Efter riksdagsbeslut 2003 inrättades Skatteverket. Våren 2006 beslutade riksdagen om en ny organisation för Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten blev helt fristående från Skatteverket den 1 januari 2008. För Tullverket trädde en ny organisation i kraft den 1 juli 2004 i syfte att förbättra resurserna och därmed förbättra den brottsbekämpande verksamheten.Myndigheterna finns till för allmänheten, medborgare och företag. Det är därför väldigt positivt att våra myndigheter har fått ett allt bättre betyg i brukarundersökningar de senaste åren.Herr talman! Centerpartiet och Alliansen vill ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen. Det förenklar för företagen, och det frigör resurser åt Skatteverket.Herr talman! I dag finns all anledning att tala om synen på skatter. Sverige står inför flera viktiga val. Sverige ska fortsätta att förbättra konkurrenskraften för att fortsätta en hållbar tillväxt. En växande ekonomi är den mest grundläggande förutsättningen för att få det bättre. Det gäller framför allt i vård, skola och omsorg.För det första är det viktigt att slå fast att hållbar ekonomisk tillväxt går hand i hand med ambitiösa miljömål. För det andra är tillväxten ett resultat av människors drivkraft; det ska uppmuntras. Ett samhälle utan hållbar tillväxt kommer att se konsekvenser för miljön, välfärden och jobben.Jag kan bara konstatera att skatter är ett av de mest effektiva styrmedel vi har. Från Centerpartiets sida är vi klara över att det vi vill ha mindre av ska beskattas högre. Därför är vissa miljöskatter väldigt centrala. Det som vi vill ha mer av ska beskattas mindre, till exempel arbete och fler företag som anställer.Herr talman! Låt mig avslutningsvis vända mig och tacka skatteutskottets personal men också skatteutskottets ledamöter. Jag vill rikta ett extra tack till kanslichef Anna Wallin och till vice ordförande Leif Jakobsson. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till skatteutskottets förslag i betänkande SkU1 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Nu debatterar vi egentligen utgiftsområdet och anslagen där, men utskottets ordförande gav sig ju in på en diskussion om lite större skattefrågor. Låt mig då bara påminna om, apropå att skatteintäkterna har ökat under de här åren, att vi är 500 000 fler svenskar nu. Det skulle alltså ha varit riktigt, riktigt illa om skatteintäkterna inte hade ökat.Däremot har en del ofinansierade skattesänkningar gjort att bland annat Konjunkturinstitutet pekar på att det fattas 75 miljarder långsiktigt och att vi har ett strukturellt budgetunderskott på i storleksordningen 1 procent - enligt EU-kommissionen 1,5 procent.

Man skulle alltså räkna ut hur många timmar som läggs ned på skatteadministration. Jag sa att vi nog hellre ser att man använder det till kamp mot brottsligheten. Jag måste ändå fråga en sak. Massor av branscher och företagare ställer på olika områden krav på att vi ska ha mer
Herr talman! Låt mig börja med att konstatera, Leif Jakobsson, att det gäller att fler människor kommer i arbete om vi ska få en större kaka att fördela på vård, skola och omsorg - och i övrigt på Välfärdssverige. Det är för att uppfylla den målsättningen, alltså att fler människor ska komma i arbete, vi så målmedvetet har haft fokus på att fler människor ska få den möjligheten och på att fler företag ska anställa. Det bygger på att företag investerar. Jag läste med viss oro i Dagens Industri i dag att man från svenskt näringsliv, från olika branscher, nu signalerar att man känner osäkerhet på grund av bland annat den budget regeringen lade fram och den politik regeringen har fört. Därför minskar andelen investeringar i Sverige, och det med ganska stora belopp.Ska vi lyckas måste fler människor få möjlighet att jobba, och det är i första hand de mindre företagen som anställer. Vi vet att fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen; i mitt hemlän är det nio av tio. Därför är det oerhört viktigt att dessa företagare känner att de får ägna kraften åt att utveckla företag, investera och satsa på innovationer i stället för åt administration. Det är därför vi driver frågan om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för företag. Det är det som skapar ett starkare Sverige. Det är det som bygger Sverige.
Herr talman! Vi är naturligtvis fullständigt överens om att ju fler människor som arbetar och ju fler timmar de arbetar, desto mer välfärd får vi. Det är därför väljarna faktiskt röstade bort er när vi gick till val - eftersom ni mötte 6 procents arbetslöshet 2006 med fem jobbskatteavdrag och slutade med 8 procents arbetslöshet. Den vägen fungerade ju inte, och nu säger Konjunkturinstitutet och andra att det finns ett hål på kanske 75 miljarder som är skapat av ofinansierade skattesänkningar. Det var dock inte det vi skulle tala om. Min huvudfråga gällde att det finns en motsättning. Naturligtvis vill ingen att någon ska administrera i onödan; det är alldeles självklart. Men när jag hör Per Åsling tala tänker jag på den där gamla sketchen där man apropå deklarationer sa: Hur mycket har ni kvar? Skicka in resten. Ska vi ta det här riktigt seriöst - för det här är viktigt - skulle jag dock vilja säga att det ju, utifrån det som sägs vid alla besök och träffar vi har med små som stora företagare, inte är skatteadministration man har speciellt stora problem med. Det är i stället mycket annan tillståndsgivning vi skulle behöva samordna och se till att det finns enDet jag försöker sätta i kontradiktion till detta är naturligtvis att massor av branscher och företag säger att de måste bli av med banditerna, svartjobbarna och dem som fuskar och skattesmiter, för annars kan de inte konkurrera på lika villkor. Du kan ta taxi eller vilken transportnäring som helst som exempel, eller byggare - vad det än handlar om säger de detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekutionHerr talman! Leif, du målar upp en bild av att det finns en diskrepans mellan att bekämpa brott och att minska administrationen inom Skatteverket. Så är det ingalunda. Vi ska självklart jobba med att bekämpa osund, kriminell verksamhet, oavsett vad det är för verksamhet det är fråga om. Vad frågan här och nu gäller, liksom vårt förslag i skattemotionen, är att vi ska fortsätta jobba med att minska företagens administrativa börda. Det är en helt annan sida av myntet när det gäller att underlätta för fler människor att komma i arbete. Det historiska skedde under den förra mandatperioden att regelkrånglet för första gången minskade i Sverige. Det arbetet måste gå vidare, målmedvetet, och det är det vi jobbar med från Alliansens sida - att bolla upp alla goda inspel för att kunna fortsätta ett arbete som är igångsatt. Vår ambition är mycket större än det som har skett, men vi har ändå uppnått ett trendbrott. Det gläder mig väldigt mycket. Vi går nu vidare för att bygga ett starkt Sverige, och det gör vi genom att vi förändrar möjligheter för företag och genom att se till att den som bidrar till den allmänna välfärden får lättare att göra det. Vi gör det också genom att se till att det kan investeras runt om i landet.

Herr talman! Sammantaget utgör Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten en central del av det svenska ekonomiska system som möjliggör både ordning och reda och den tillväxt som ger jobb och finansierar vår gemensamma välfärd. Därför är dessa myndigheters arbete viktigt, och därför måste vi fortsätta att befästa och utveckla det förtroende myndigheternas verksamhet i dag uppbär. Nyckelspelare är alla anställda vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten, som genom sitt dagliga arbete är en bärande del i att vi har ett fungerande ekonomiskt system. Alla dessa tre myndigheter har en också väldigt viktig roll att fylla när det gäller att samverka med andra myndigheter i arbetet med att hitta och bekämpa grov organiserad brottslighet. Vi har ett nyligt exempel på hur polisen tillsammans med tullen har arbetat för att finna fler vapen som är i omlopp samt hitta och stoppa dem redan vid gränsen.Herr talman! Skatteverkets arbete för att bekämpa skattefusk och svart arbetskraft samt fortsätta tränga tillbaka den svarta ekonomin har varit framgångsrikt. Det är med glädje jag konstaterar att förtroendet för Skatteverket har förbättrats markant under alliansregeringens tid. Denna utveckling har gått hand i hand med en tydligt minskad acceptans för svartarbete.Som myndighet är Skatteverket en viktig aktör för företagen. Myndigheten har samtidigt möjlighet till överblick av företagens skatteadministration. För många företag medför dagens skatteadministration en påtaglig regelbörda. Mot den bakgrunden menar vi i Alliansen att Skatteverket bör ges i uppdrag att mäta och kartlägga den tid som företag ägnar åt skatteadministration och därefter föreslå åtgärder för att minska densamma.Tullverket har en viktig roll när det gäller att förhindra det illegala och förenkla det lagliga. Inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet ska Tullverket prioritera arbete mot grov organiserad brottslighet, storskalig brottslighet och ekonomisk brottslighet. Att förhindra att narkotika kommer in i Sverige bör även fortsättningsvis vara den högst prioriterade uppgiften.Hög prioritet bör också ges till att förhindra den storskaliga och frekventa illegala införseln av alkohol och tobak. Det är viktigt att selektera insatserna och ha god informationsanalys för att kontrollera trafiken på plats vid rätt tillfälle och med rätt kompetens.Som jag nämnde i början av mitt anförande vet vi att de tulltjänstemän som finns vid gränserna inte kan ersättas av maskiner. Många gånger har de en kompetens som inte kan ersättas av varken skannrar eller röntgenmaskiner. Vad man uppfattar både okulärt och med erfarenhetsbaserad kunskap är väldigt viktigt.Sverige är ett öppet och exportberoende land. En viktig uppgift för Tullverket är därmed att verka för effektiv handel och ökad import och export som gynnar Sveriges ekonomi, jobb och tillväxt. En ny unionstullkodex inom EU präglar mycket av framtiden för Tullverket. Myndigheten behöver enligt en EU-gemensam tidsplan utarbeta nya effektiva arbetsprocesser, bygga nya it-system och samtidigt byta ut det gamla tulldatasystemet. Alliansregeringen såg till att resurser sköts till för detta viktiga arbete.Herr talman! Kronofogdemyndighetens arbete med att upprätthålla god betalningsvilja i samhället är viktig för det ekonomiska systemet. Servicen till företag och medborgare behöver fortsätta utvecklas och förbättras. Likaså bör Kronofogdemyndigheten fortsätta prioritera insatser som underlättar för medborgare och företag att göra rätt för sig.Om en fysisk person går i konkurs och det efter konkursen finns kvar obetalda skulder behåller han eller hon ansvaret för dessa. Skuldbördan kan i många fall vara betydande och utgöra ett hinder för nyföretagande. Alliansen har vidtagit åtgärder för att fler överskuldsatta företagare ska kunna få skuldsanering och möjlighet till en andra chans.Vi i Alliansen menar att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter bör få möjlighet till nya chanser. Det är bland annat därför relevant att göra en översyn av lagen om företagsrekonstruktion. Vi föreslår också extra anslag till Kronofogdemyndigheten för att finansiera arbete med skuldsanering för företagare.Inom Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har det skett en omfattande utveckling med standardisering och automatisering av arbetsflöden liksom utveckling av e-tjänster. Arbetet bör fortgå och ske tillsammans med de insatser som görs för att förbättra servicen till allmänheten och företag och i lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar för statsförvaltningen.Samordningsvinster är möjliga i och med att ett e-förvaltningsprojekt genomförs i hela förvaltningen. Det möjliggör i sin tur vissa anslagsjusteringar. Dessa myndigheter bidrar till att möjliggöra både den ordning och reda och den tillväxt som finansierar vår gemensamma välfärd. Det är viktigt att fortsätta befästa och utveckla förtroendet för dessa myndigheter.
Herr talman! Med tanke på att Jessica Polfjärd höll sig till själva utgiftsområdet ska jag väl kunna hålla mig till de två minuterna.Jag har en liknande frågeställning som till Per Åsling. Det gäller det där mantrat om minskad administration, att minska regelkrånglet och allt det.Under förra perioden jobbade vi socialdemokrater hårt med att plocka fram olika förslag som hade till syfte att upprätthålla konkurrensneutraliteten i olika branscher. Anställda i många utsatta branscher skulle få bättre arbetsvillkor kopplade till kollektivavtal. Det skulle också betalas in skatter, sociala avgifter och pensionsavgifter. Ett tredje motiv var för oss att i de branscher som låter det här pågå kommer organiserad brottslighet förr eller senare in i syfte att tvätta pengar.Vi ser med stor oro att sådana tendenser växer i vissa branscher. Med anledning av det lade vi under förra mandatperioden fram en lång rad förslag. En del av dem fick genomslag till slut, till exempel personalliggare och bättre regler för ROT som vi fattade beslut om i kammaren för en vecka sedan.Det viktigaste, säger dock de här branscherna, är månadsrapportering av arbetsgivaravgifter och skatter. Hur ser Jessica Polfjärd på att införa en sådan ordning?
Herr talman! Jag ska bena ut vad som är vad här. Jag tror att det som Leif Jakobsson frågar mig om egentligen är synen på just den del där vi avsätter pengar för att kunna identifiera det regelkrångel som företagen upplever.Redan 2006 var det en viktig fråga för alliansregeringen att minska regelkrånglet för företagarna. Vi tittade på vad som behövde göras i flera sektorer för att man ska uppleva att man lägger mindre tid på administration och regelkrångel. Och vad mer man kan använda åt sin kärnverksamhet?Jag är den första att erkänna att det inte är ett arbete som man gör i en handvändning. Den ambition som vi från början sa var en sänkning av regelkrånglet med 25 procent visade sig vara ganska problematisk. När vi lyfter bort en regel i ena änden kommer en annan regel från EU och så vidare. Det har alltså varit problematiskt att mäta det här.Däremot tror jag att det är bra att vi och Skatteverket får en bild av vad som upplevs som krångligt. En ny regel kan nämligen också gynna affärerna. RUT och ROT har till exempel bidragit till mer administrativ börda för företagaren. Men det har också inneburit att man har fått fler affärer och säkert ett mer lönsamt företag. När vi är klara med det här måste vi alltså också väga in vad som är affärsnytta och vad som är regelkrångel. Och är det alltid ett motsatsförhållande?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekutionHerr talman! Just RUT och ROT är bra exempel eftersom vi talar om ett avdrag i storleksordningen 15-16 miljarder om året som redovisades oerhört knapphändigt.

Det är det jag talar om. Därför vill jag komma fram till den kanske viktigaste saken, som vi var helt överens om i skatteutskottet i januari februari 2013, nämligen att företagen skulle lämna sina uppgifter om skatt och arbetsgivaravgifter en gång i månaden i stället för en gång om året. Och då skulle man ta bort den årliga redovisningen.Syftet var naturligtvis att koppla ihop det med till exempel personalliggare. Om man är ute och kollar på en arbetsplats kan man då se vem som jobbar där den dagen och ganska snabbt kolla att det verkligen betalas in skatter och arbetsgivaravgifter. I dag får man ibland vänta ett och ett halvt år innan man kan göra det. Och då är företaget borta.Tyvärr hände någonting. Kanske var det valfrossa. Trots att Anders Borg lovade att det i budgetpropositionen för 2013 skulle finnas ett skarpt förslag backade regeringen. Nu har vi haft det där valet.

Herr talman! Leif Jakobsson tar upp flera delar. Vi införde till exempel personalliggare. Det var ju en proposition som förbereddes av alliansregeringen. Detta tillsammans med andra åtgärder gör att byggbranschen i dag har renare och mer transparenta regler för vad som gäller.Egentligen är det viktigaste inte att du och jag här ska hitta på regler som ökar betalningsviljan, även om det vore en god effekt. Det viktigaste är ju att vi har konkurrens på lika villkor. Där tycker jag att riktningen pekar på att det finns en större förståelse och vilja att betala skatt och göra rätt för sig. Här har vi sett ett paradigmskifte, vilket också Skatteverket bekräftar. Allt fler tycker att det är mindre acceptabelt att skattefuska.Du nämner RUT och ROT, men vi införde till exempel personaliggare i restaurangbranschen. Vi införde också sänkt restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Det har gjort att det finns en större förståelse i dag att betala skatt.Jag är rädd för att de reformer som ni socialdemokrater föreslår gör att det blir det omvända, att vi kommer tillbaka till att svartarbete anses vara mer legitimt, att inställningen förskjuts. Det är risken som man kan se med de återgångar i reformer som Socialdemokraterna föreslår.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets förslag.Jag är stolt över Sverige. Jag tycker att Sverige är ett land som sticker ut när man jämför med andra länder. Vi är ett land med hög tillit. Vi är ett land där skatteintäkterna ökar. Vi är ett land där människor litar på myndigheter och på rättssamhället. Vi är ett samhälle med hög skattemoral. Vi är ett samhälle där det finns ett stort förtroende för de myndigheter som vi diskuterar inom ramen för det här utgiftsområdet.Myndigheter kan ta in skatteintäkter. Man kan säkerställa att det inte smugglas in vapen och narkotika i vårt samhälle. Människor känner att rättsstaten fungerar. Detta är grunden i det välfärdssamhälle som Sverige utgör. I det ligger också att vi har ett skattesystem som människor litar på och känner förtroende för. Man betalar in en rimlig del och får ut en rimlig del i andra änden i form av välfärd.Ett exempel är restaurangmomsförändringen. Ett annat exempel är hushållsnära tjänster, RUT och ROT-tjänster. Samtidigt behöver vi som politiker se till att reglerna är anpassade så att företagarna känner att det inte är onödigt mycket regler som sätter hinder för den verksamhet som man bedriver.Därför har vi som politiker ett ansvar för att se till att den svarta ekonomin trängs tillbaka och för att motarbeta svartarbete. Vi har också ett ansvar för att se till att vi inte har onödiga regler som försvårar för företagare att etablera sig eller växa och kunna anställa fler.Herr talman! Därför föreslår vi i motionen, som utskottet yrkar för, att Skatteverket ska ha det här uppdraget. Jag tycker att det är viktigt att kunna göra två saker samtidigt, dels motverka den svarta ekonomin och se till att det är god konkurrens mellan alla aktörer, dels se till att reglerna inte är onödigt krångliga eller onödigt många så att företag kan växa sig starka och så att fler företag kan startas. I detta ligger också att man som företagare kan få en andra chans.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman!

Därför är det viktigt att befästa och utveckla verksamheten inom och förtroendet för dessa myndigheter.Skatteverket har en central roll i att bekämpa skattefusk, tränga tillbaka den svarta ekonomin och upprätthålla skattemoralen i samhället. Men som myndighet är Skatteverket också en viktig aktör gentemot företagen. Det är en myndighet som har en god överblick när det gäller företagens skatteadministration.Från Alliansens sida tycker vi att det senare bör användas till en kartläggning av den tid som företag ägnar åt just skatteadministration, och att Skatteverket därefter föreslår åtgärder för att minska företagens skatteadministrativa börda. Det är viktigt för att ytterligare främja företagsamheten i landet.Här bör det även fortsättningsvis vara prioriterat att arbeta mot grov organiserad och ekonomisk brottslighet. Det bör även vara prioriterat att förhindra att narkotika liksom illegal alkohol och tobak förs in i Sverige.Kronofogdemyndighetens arbete för att upprätthålla en god betalningsvilja i samhället är viktigt för det ekonomiska systemet. Myndigheten bör fortsätta att utveckla och förbättra servicen till både företag och medborgare, och därigenom underlätta för alla parter att göra rätt för sig.På Kronofogdemyndighetens område föreslår Alliansen extra anslag för att finansiera arbetet med skuldsanering för företagare. Alliansen ser det som viktigt att fler överskuldsatta företagare ska kunna få skuldsanering och en möjlighet till en andra chans. Vi behöver arbeta för att uppmuntra, snarare än att avskräcka, företagande.Herr talman!

Herr talman! David Lång har tidigare redogjort för huvuddragen i Sverigedemokraternas politik på området. Jag kommer att uppehålla mig vid två saker, dels Tullverkets underskott, dels det demokratiska underskott som har uppenbarat sig i behandlingen av skatteutskottets betänkande.Man kan enkelt konstatera, herr talman, att det finns två olika huvudalternativ i detta betänkande. Alliansens budgetförslag är i det närmaste identiskt med regeringens proposition, vilket också konstateras på s. 9 i utskottets betänkande. Detta i princip gemensamma förslag från sjuklövern står mot Sverigedemokraternas förslag, som innebär en rejäl förstärkning av Tullverkets budget samt ett mindre påslag för Skatteverket.Syftet med våra förslag är att ge Tullverket möjlighet att hantera underskottet i den utvecklingsprocess som kostar närmare en halv miljard för att ta fram nya nödvändiga it-system inom ramen för det EU-gemensamma tullkodexsystemet UCC, Union Customs Code. Det är ett förhållande som övriga partier tyvärr missat i behandlingen, därav min komplettering till Davids redogörelse för vår politik.Den utvecklingsprocess som Tullverket arbetar med har, så här långt, blivit underfinansierad med 375 miljoner kronor över de närmaste åren. Totalt handlar det alltså om en halv miljard; man har fått ett tillskott på ungefär 125 miljoner. Det fattas således 375 miljoner för att man ska kunna fullfölja utvecklingen och samtidigt behålla sin kärnverksamhet. Det här är ett stort problem. Det har redan medfört att Tullverket tvingats dra ned aktiviteten på flera angelägna verksamheter. Det, herr talman, är inte bra för någon annan än de kriminella nätverken och något som vi sverigedemokrater motsätter oss med kraft.Vi har därför i vårt budgetförslag en ökning av Tullverkets ram för 2015 med drygt 200 miljoner. Det står mot Alliansens förslag och regeringens proposition. Det är skillnader som i sammanhanget kan betraktas som felräkningspengar. Det är nödvändigt för att Tullverket ska kunna upprätthålla och utveckla sin kärnverksamhet i denna situation. Tyvärr har de övriga partierna inte haft förmåga att ta till sig det förhållandet, vilket vi beklagar djupt, och vi har därför valt att markera vår ståndpunkt i ett särskilt yttrande i utskottets betänkande.Herr talman! Varken de rödgröna eller Alliansen fick i höstens val väljarnas förtroende att regera för egen kraft. Den nya regeringen har inte majoritet i riksdagen för sin politik. Konstigare än så är det inte. I stället har vi en regering med en regeringschef som har en närmast religiös tro på att märkliga underverk ska hjälpa honom att få igenom budgeten i denna kammare. Det är skrämmande.Men verkligheten har hunnit ifatt statsministern och hans parti, herr talman. De är nu så sura att de börjat beskriva sina motståndare med allsköns oartikulerade invektiv, därför att dessa agerar i linje med de demokratiska spelreglerna. Det är ännu mer skrämmande, eftersom det för tankarna till totalitära ideologiers sätt att hantera makten. Det har till och med börjat ryktas om ett förslag som gör det olagligt för riksdagens majoritet att under vissa omständigheter fälla en minoritetsregering.Det hänger ihop, herr talman. Jag kommer strax till det.Om ett sådant förslag når denna kammare, börjar vi närma oss en punkt där sjuklövern agerar direkt i strid mot de demokratiska grundelementen. Den totala bristen på demokratiskt patos tar sig då uttryck som verkligen inte hör hemma i denna kammare, utan på historiens sophög. Statsministern fick i uppdrag att bilda regering eftersom Alliansens ledning abdikerade i förtid då de inte längre trodde på sin förmåga.Herr talman! Under behandlingen av rambudgeten för utgiftsområde 3 i skatteutskottet visade Socialdemokraterna sitt rätta, odemokratiska jag. De skrev i sitt särskilda yttrande bland annat följande mening: "Sverigedemokraternas agerande undergräver den parlamentariska ordning som folkstyret vilar på." När man förhäver sig på detta sätt tyder det på att desperationen breder ut sig inom den rödgröna ministären.Man skulle kunna tro, herr talman, att Socialdemokraterna har börjat titta på julprogrammen i tv i förtid i sin naiva tro att den egna budgeten var klar redan före omröstningen i riksdagen. Sedan har de kommit lite för långt in i sagans värld och likt Snövits styvmor varje morgon framför spegeln frågar: Spegel, spegel, på väggen där, säg vem som har den bästa budgeten här. Och samma svar kommer från spegeln varje dag: Sverigedemokraterna den bästa budgeten lagt, det har jag redan till dig sagt.Herr talman! I denna situation har de följt häxans exempel, och i desperation försöker de nu att med allsköns förklenande tillmälen smutskasta både vårt parti och vårt demokratiska agerande för att få genomslag för vår politik och för budgeten inom utgiftsområde 3. Det kan nog vara skrämmande för vissa, men vi har bara gjort det som våra väljare har givit oss mandat att göra genom "den parlamentariska ordning som folkstyret vilar på".

Herr talman! Det är fina sagor Olle Felten berättar för oss i kammaren. Han talar också om ett demokratiskt underskott som han påstår ska ha funnits i skatteutskottet när vi tagit fram dessa betänkanden. Det förhåller sig väl snarare så att det som Olle Felten och Sverigedemokraterna tar upp i anförandet, att de hade velat se ökade anslag på Tullverkets område, inte är sant. Han glömmer, eller undanhåller för oss, att vi för mindre än två veckor sedan satt i kammaren och Olle Felten tryckte på den knapp som innebar ett minskat anslag till just det som han står och talar om i över sex minuter.Ni låtsas, Olle Felten, som om ni inte har något ansvar för det aktiva beslut ni tog och frångår den ordning som vi haft under väldigt lång tid. När det har gynnat er sak har ni hänvisat till praxis och hur vi brukar göra. Vi hade till exempel en talmansomröstning den första dagen då vi samlades efter valet. Då var det viktigt, men det är det tydligen inte längre. Ni valde alltså att göra på det sättet och försöker nu frångå det ansvar som det innebär att ni aktivt röstat som ni gjort.
Herr talman! Rasmus Ling ställer samma fråga till mig som Leif Jakobsson ställde till David Lång. Svaret är naturligtvis detsamma: Vi står för vår politik. Det är inte konstigare än så. Vi har röstat för att fälla en regering som inte driver en ansvarsfull migrationspolitik och som därigenom riskerar att kraftigt försämra den svenska välfärden inom snart sagt varje välfärdsområde. Det tycker jag är en väldigt dålig politik.Vi kommer att fortsätta rösta för vår politik där vi har möjlighet att göra det. Vårt agerande när det gäller budgeten är naturligtvis grundat på exakt detta. Vi kommer att i första hand rösta på de förslag som stöder vår politik. När det inte finns tillgängligt kommer vi att rösta på det som vi anser vara bäst, självklart.
Herr talman! Saken är den, Olle Felten, att det ni ansåg vara bäst var en neddragning på det här utgiftsområdet, alltså tvärtemot vad du säger. Vi står för vår politik, säger Sverigedemokraterna, men det gör ni ju inte. Du står för en helt annan politik i talarstolen än den som du för mindre än två veckor sedan röstade för.Du hänvisar till migrationspolitiken. Det är ett utgiftsområde som diskuterats tidigare i kammaren. Nu diskuterar vi utgiftsområde 3 där du vill en sak men har röstat för någonting helt annat. Det var en integrationsdebatt i kammaren på förmiddagen som berörde de delarna. Där säger ni på motsvarande sätt en sak men har röstat för någonting helt annat. Det gäller alla utgiftsområden.Det här är inte seriöst. Ni kan inte agera på ett sådant sätt. Ni kan inte säga att ni tycker en sak men rösta för någonting annat. Det är helt enkelt inte seriöst. Ni borde skämmas för detta agerande.
Herr talman! Vi står för vår politik. Det har vi sagt hela tiden, och vi gör verkligen det. Vi kommer att agera utifrån förutsättningarna på det sätt som ger bäst genomslag för så mycket som möjligt av vår politik. Det är ingen tvekan om den saken.Att säga att omröstningen om budgetramarna skulle ha att göra enbart med utgiftsområde 3, som Rasmus Ling nu står här och gör, är fullständigt nojigt. Det fungerar inte på det viset. Det här är en liten bit av budgeten, Rasmus Ling.

Jag tycker att det är fruktansvärt att någon vågar komma med ett sådant påstående. Ni har ställt er bakom det som Leif Jakobsson och Socialdemokraterna skrev i utskottet.Svara nu på min fråga! Vad är det som gör att ni anser att vi skulle undergräva den parlamentariska ordningen bara för att vi följer demokratiska spelregler?

Herr talman! Vi har i Sveriges riksdag under väldigt lång tid haft en ordning som bygger på parlamentariska principer. Regeringen ska lägga fram en budget och ha stöd från riksdagen. Om man inte har ett sådant stöd från riksdagen, om det finns en majoritet för någonting annat, är det rimligt att det blir en annan regering. Nu har inte Sverigedemokraterna fört några samtal med de borgerliga partierna om detta. Man är inte en del av deras alternativ. Men man vill inte heller ta något ansvar för de beslut som tas. Det är ett oseriöst sätt att bedriva politik på. Man kan inte stå och tycka att ett utgiftsområde är litet och inte har någon betydelse och säga att man står för ett annat budgetalternativ än det man röstade på. Det är inte ett seriöst sätt att bedriva politik på.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att socialdemokrater och miljöpartister fortfarande inte har förstått den representativa demokratins innersta väsen. All makt utgår från folket. Riksdagen är vald av folket, och det är där majoriteten bestäms, inte i riksdagens kammare.Överläggningen var härmed avslutad.(Beslut fattades under § 12.